Herr talman! Förslaget om kollektiva löntagarfonder, fackföreningsfonder, som nu skall behandlas av Sveriges riksdag, saknar folkligt stöd. Ingen fråga i svensk efterkrigshistoria har väckt så mycket motstånd hos så många som socialdemokraternas förslag att överföra makten över företagen till de fackliga organisationerna. För drygt en månad sedan, den 4 oktober, samlades här utanför 75 000 personer — företagare, anställda, unga och gamla. De vädjade till riksdag och regering att stoppa fonderna: Ge inte facket mer makt, låt i stället de vanliga människorna i Sverige få mer att säga till om! Om någon demonstration haft folklig förankring var det denna, den 4 oktober 1983. Motståndet mot fonderna har manifesterats i samhällsdebatten. I tio år har motståndet varat, och det har vuxit. I tio år har oron över dessa fonder undergrävt framtidstro och investeringsvilja i svenskt näringsliv. I tio år, herr talman, har misstron ökat hos den vanlige medborgaren mot en samhällsutveckling som ger de stora kollektiven alltmer makt och inflytande och de små människorna allt svagare ställning. Ändå har socialdemokraterna valt att lägga fram förslaget om kollektiva löntagarfonder, fackföreningsfonder, på riksdagens bord. Den representativa demokratin drivs nu dithän att en genomgripande förändring av vårt samhälle sker i strid med folkets vilja. Demokrati är en krävande styrelseform. Den ställer krav på upplysning och ansvar hos väljarna, men framför allt hos deras företrädare. Det är ett farligt spel socialdemokraterna driver när de av hänsyn endast till det egna partiet och till den mäktiga Landsorganisationen genomför dessa fonder. Ni har naturligtvis mandat för det. Ni har folkligt mandat och riksdagsmajoritet, och ni står i er fulla rätt att göra det. Men jag tror ni bör veta att många som stödde er i 1982 års val gjorde det trots förslaget om kollektiva löntagarfonder. De trodde på löften, inte minst Kjell-Olof Feldts löften, att utan brett samförstånd blir det självfallet inget förslag. I dag vet de bättre, och i dag vet också vi bättre. Den nya socialdemokratin har inte ambitionen att bygga ett folkhem utan att bygga ett elfenbenstorn åt folkrörelserna. Landsorganisationens maktspråk har vägt tyngre än folkviljan, kan vi se i dag, och det har den gjort i många frågor. Nu erläggs räntan på alla de miljontals kronor som fackförbunden och LO på alla nivåer betalat till det socialdemokratiska partiet. Den redan mäktige skall bli ännu mäktigare. Facket — inte folket — har fått råda. Lagrådet har riktat kritik mot beredningen av det här förslaget. Det är en berättigad kritik. Med anledning av lagrådets kritik är det av särskild betydelse att fondförslaget och beredningen av detta granskas av konstitutionsutskottet. Beredningskravet är inskrivet i Sveriges grundlagar. Det är allvarligt att regeringen i ännu en fråga agerar på ett sätt som möjligen står i överensstämmelse med grundlagens bokstav men inte med dess anda. Regeringen har aldrig tänkt ta hänsyn till någon remisskritik. Det har t.o.m. gått så långt att regeringen i propositionen inte ens redovisar den starka opinion som finns mot förslaget. Det är bara en remissinstans som har velat ha dessa fonder — Landsorganisationen. 16 remissinstanser har varit kategoriska motståndare. Resten har avstått. Klarare kan det inte visas att de kollektiva löntagarfonderna är ett beställningsarbete från LO — en beställning, herr talman, färdig att effektueras av den socialdemokratiska riksdagsgruppen per den 1 januari 1984. Tids nog får vi här i kammaren diskutera förslaget i sak. Under de tio år fonddebatten pågått har vårt parti konsekvent motsatt sig alla förslag att överföra ägarinflytandet i svenskt näringsliv i fackets händer. De tekniska lösningarna har varierat, argumenten har skiftat, men slutmålet har alltid varit detsamma: att facket skall ges avgörande makt och inflytande över svenskt näringsliv. Vi motsätter oss också det förslag som nu presenteras. Regeringens förslag om löntagarfonder möter motstånd från en enad borgerlighet. Endast med hjälp av kommunistpartiet kan därför förslaget om ett fackföreningsövertagande av näringslivet bli verklighet. Regeringen kan med säkerhet påräkna detta kommunistiska stöd. De som oroas i dag gör det av omsorg om Sverige och vårt öppna samhälle. De vill inte göra Sverige socialistiskt. De vill tvärtom göra vårt land friare och mindre socialistiskt, medborgarna mindre kontrollerade och mer självständiga. I den strävan kan de räkna med ett kompromisslöst stöd från vårt parti. Och får vi, herr talman, en ny riksdagsmajoritet 1985, kommer avskaffandet av de kollektiva löntagarfonderna att stå först på dagordningen för denna nya riksdagsmajoritet.

Herr talman! Regeringens förslag om införande av kollektiva löntagarfonder är säreget och unikt i svenskt politiskt liv. Av rent dogmatiska skäl har den socialdemokratiska regeringen valt att utnyttja den nyvunna socialistiska majoriteten här i riksdagen till att försöka driva igenom långtgående förändringar i det ekonomiska systemet. Särskilt tillsammans med företeelser som kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet och socialdemokraternas totala följsamhet till LO i de aktuella skattefrågorna kommer ett genomförande av kollektiva löntagarfonder att påtagligt förändra det ekonomiska systemet i centralistisk, kollektivistisk och socialistisk riktning. Det finns säkert i dag också bland socialdemokrater en växande insikt om att löntagarfonder inte kan bidra vare sig till någon demokratisering av näringslivet eller till ekonomiska framsteg. Man löser inga demokratiska problem genom att ersätta en form av maktkoncentration med en annan. Dessutom har det system som vi har i Sverige gett oss svenskar den nära nog högsta levnadsstandarden i världen. Detta har fått regeringen att retirera från ståndpunkt till ståndpunkt när det gäller fondernas konkreta utformning. Men själva grundtanken, att införa en starkare central styrning av näringsliv och investeringar under fackligt bestämmande, har regeringen aldrig släppt. Maktambitionerna hos de stora kollektivens företrädare har sällan varit så tydliga som i de senaste årens löntagarfondsdebatt. Det regeringsförslag som nu har lagts fram saknar därmed helt naturligt förankring i folkopinionen. Inte minst den senaste tidens breda proteströrelser visar att det finns en stark rörelse i Sverige mot kollektiva löntagarfonder. Det finns ingen motsvarande rörelse för fonder. Förslaget möter inte ens något positivt gensvar i de egna partileden. Upprepade undersökningar och uttalanden visar klart att en stor och växande grupp socialdemokrater tar direkt avstånd från regeringens förslag. Därmed har fondförslaget mer än något annat lett till politisk splittring och blockering. Och det har inträffat i en tid, när det mest av allt hade behövts samling och vilja till samförstånd. Rekordhög arbetslöshet, inflation, stagnation i den industriella utvecklingen och jättelika budgetunderskott kan bara klaras med gemensamma tag. Men under trycket av de mest makthungriga och militanta rösterna i de egna leden har den socialdemokratiska regeringen valt att sätta löntagarfonderna före en effektiv kamp mot arbetslösheten, medveten inflationsbekämpning, samarbete och samförstånd. Från centerns sida gjorde vi redan på ett tidigt stadium klart, att vi aldrig skulle kunna medverka till att förändra det ekonomiska systemets grundvalar i centralistisk och socialistisk riktning. Vi vill i stället bevara och framför allt förstärka dess decentralistiska karaktär. Jag kan t.ex. hänvisa till mitt riksstämmotal i Ystad 1976. Däremot har vi självfallet under de många åren med utredningar om olika sätt att underlätta kapitalanskaffningen till näringslivet m.m. ställt upp till konstruktiva diskussioner om hur det skulle kunna utformas. Centern har i regeringsställning medverkat till att underlätta för fler att bli delaktiga i produktionskapitalet, både genom stimulanser till aktiesparande och genom att göra det lättare att starta och driva egna företag. Det är, herr talman, de för löntagarfondsfrågan unika omständigheterna som har fått oss i centern att i likhet med de övriga icke-socialistiska partierna säga ett bestämt nej till regeringens förslag redan innan det har hunnit komma under riksdagens prövning. Det är också dessa unika omständigheter som fått oss att klart deklarera vår avsikt att fortsätta att bilda opinion mot fondsystemet, om detta skulle drivas igenom av socialdemokrater och kommunister. Leder 1985 års val till ändrade majoritetsförhållanden här i riksdagen, kommer vi att medverka till en omedelbar avveckling av det system som nu föreslås bli infört. Samtidigt kommer vi i centern att i stället satsa på ytterligare decentralisering och maktspridning — i näringslivet lika väl som på andra håll i samhället. Vi kommer att satsa på en politik som är ägnad att ena och inte splittra nationen. Vi kommer att satsa på reformer som verkligen ger människor arbete, bättre levnadsvillkor och mer att säga till om.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har under detta sitt första år slagit rekord i brutna vallöften: arbetslöshet, pensioner, budgetunderskott, bostadsbyggande, skattereform, bistånd. Avståndet mellan vallöften och verklighet har aldrig varit större. Den utsträckta handens politik, som regeringen Palme har talat så mycket om, har i själva verket visat sig vara ren konfrontationspolitik. Den proposition om införande av kollektiva löntagarfonder som regeringen i dag har lämnat till riksdagen är ytterligare ett tecken på detta. Här är det fråga om ett stort svek mot medborgarna. Om man bortser från socialdemokratiska och fackliga funktionärer, finns det ett kompakt motstånd mot kollektiva löntagarfonder. Ingen har lyckats förklara vad de skall vara bra för. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna mot en bred folkvilja med kommunisternas hjälp skall trumfa igenom de kollektiva fonderna. Mest allvarligt är att införandet av kollektiva löntagarfonder innebär ett hot mot marknadsekonomin. Sverige behöver inte socialism, utan en fungerande marknadsekonomi. Herr talman! Det verkar sannolikt att riksdagens socialistiska majoritet — socialdemokrater och kommunister — tillsammans kommer att rösta igenom införandet av de kollektiva löntagarfonderna. Folkpartiet kommer aldrig att acceptera dem. De borgerliga partierna kommer nu att tillsätta en arbetsgrupp som skall utarbeta en modell för fondernas avskaffande. Så snart riksdagen får en icke-socialistisk majoritet kommer de kollektiva löntagarfonderna att avskaffas.

Herr talman! Vi har i ett halvt årtionde levt i ett Sverige i ekonomisk kris med ständigt växande arbetslöshet, med växande skulder och tilltagande utlandsberoende och med ökande sociala klyftor och motsättningar. Nu har vi närmat oss en punkt där vi kan se en ljusning i situationen. Produktionen växer igen, sysselsättningen börjar förbättras. Våra underskott minskar. I vardagsarbetet ute i näringslivet, i företag och på arbetsplatser, fjärran från det politiska stridslarmet, gryr en framtidstro. Om det då finns några hot mot den ekonomiska krisens lösning i dag, varifrån kommer de? Här tycker jag att herrar Adelsohn, Fälldin och Wikström borde lyssna till vad som sägs ute bland vanligt folk i dag i Sverige. Man ser de stora vinster som har uppstått och fortsätter att uppstå i näringslivet. Man ser den enorma förmögenhetsökning som under 1970-talet har inträffat hos ett fåtal människor i Sverige. Men man ser dessutom hur stora delar av dessa förmögenheter har använts för spekulation och s.k. klipp. Och man får — låt vara på avstånd och genom ridåer av olika slags hemlighållanden — en uppfattning om maktkamperna, hur den personliga aggressiviteten och motsättningar mellan enskilda kapitalägare styr för tusentals människor avgörande beslut: köp av företag, försäljning av företag och flöden av kapital runt om i vårt land. Det här harlett till oro, en oro som faktiskt kanske finns hos ännu fler än de som marscherade i Stockholm den 4 oktober.

Det är dessa värden som hotas, om maktkoncentrationen och missbruket av makt får fortsätta. Om allt detta hade herrarna Adelsohn, Fälldin och Wikström ingenting alls att säga. Framför allt ville de i denna fråga undvika debatt på den centrala punkten — om det som för ett folkvalt parlament borde vara den centrala punkten. Om vi säger oss eftersträva någonting av demokrati i vårt ekonomiska liv, så borde det problem som engagerar oss i dag vara den dolda, okontrollerade maktutövningen. För att ta ett exempel! Det finns många anställda som under de senaste åren upplevt att deras enda kontakt med maktspelet är att de i tidningarna kan läsa vem som för dagen äger företaget, deras arbetsplats och dem själva. I en demokrati har vi ju som vägledande princip — för att definiera själva kärnan i demokratin — att ingen makt skall kunna utövas utan åtminstone någon form av kontroll från dem som utsätts för maktutövningen. Det är helt omöjligt att påstå att det finns någonting sådant som dominerande princip i det näringsliv som i dag finns i Sverige.

Herr talman! Vi för fram det förslaget nu och vill underställa det riksdagens prövning, också av det skälet att vi anser att Sverige och svensk ekonomi befinner sig i ett mycket kritiskt skede. Vi har som ett av få industriländer bestämt oss för att försöka återställa den fulla sysselsättningen, samtidigt som vi skapar stabilitet och jämvikt i vår ekonomi. Det finns dussintals industriländer som har gett upp den kombinationen för länge sedan och som sagt att stabilitet och jämvikt förutsätter en ständigt växande arbetslöshet. Vår slutsats om möjligheterna att uppnå detta mål — som förvisso är ambitiösare än de flesta regeringar och parlament i dag vågar ställa upp — är följande.

Vi har också en principiell, mera långsiktig avsikt, nämligen att ersätta det dolda maktspelet och bristen på insyn med mera öppenhet i redovisningen. Vad ni än kallar det förslag till löntagarfonder som vi lagt fram, kan ni aldrig komma ifrån att vad dessa fonder kommer att syssla med kommer att vara utsatt för mycket mera av öppen insyn, av demokratisk debatt och kontroll än någon annan ägarform i vårt land. Jag tycker att de senaste dagarnas händelser också ger besked om vad den demokratiska insynen innebär. Den borgerliga oppositionen vill egentligen inte ha någon parlamentarisk prövning av förslaget till löntagarfonder. Den vill att avgörandet i stället för att träffas här i denna kammare skall träffas med hänsyn till gallupundersökningar och antalet demonstranter på Stockholms gator. Jag anser, herr talman, att förslaget om löntagarfonder skall underställas riksdagens prövning. Vi anser att det bör föras ut i praktisk tillämpning. Sedan är det faktiskt svenska folket, väljarna, som i valet 1985 och kommande val har att avgöra vem som i debatten, som den har förts fram till nu, har gett den riktiga beskrivningen av vad förslaget innehåller och hur fonderna kommer att fungera.

Herr talman! Det blir tillfälle att senare diskutera frågan i sak, men Kjell-Olof Feldts inlägg föranleder några kommentarer. Jag förstod icke vad Kjell-Olof Feldt menade när han sade att de senaste dagarnas händelser har visat vad insyn innebär. Det kanske jag kan få förklarat. Kjell-Olof Feldt säger att herrarna Adelsohn, Fälldin och Wikström bör lyssna till vad vanligt folk säger. Ja, när jag lyssnar finner jag att vanligt folk i ökad utsträckning stöder herrarna Adelsohn, Fälldin och Wikström, mycket beroende på att ni driver denna fondfråga emot folkviljan. Kjell-Olof Feldt talar egentligen inte om fonderna. Han talar om ekonomisk politik och mycket annat, men inte om själva fondfrågan. Han talar om brist på insyn. Ja, vilken insyn har vi i dag i de fackliga organisationernas maktutövning, exempelvis beträffande BPA och dess styrelse? Vilken insyn får vi när dessa organisationer blir större och större? Lars Werner framställde detta som om det inte vore någonting. Jag kan trösta Lars Werner, som uppenbarligen inte läst förslaget, att dessa fonder redan om tre år blir den största ägaren i det svenska näringslivet. Enligt förslaget skulle de år 1990 ha ungefär 20 miljarder i dagens penningvärde, vilket är tio gånger så mycket som hela Wallenberggruppen! Så nog är det verkligen fråga om ett maktövertagande i ordets egentliga bemärkelse. Vi får tillfälle att debattera förslaget senare. Jag vill ge Kjell-Olof Feldt obetingat rätt i ett avseende, nämligen att i 1985 års val får svenska folket ta ställning. Jag vill påminna Kjell-Olof Feldt om ett brev som i 1982 års valrörelse sändes ut till varenda företagare i Sverige. Det var undertecknat av en herre vid namn Kjell-Olof Feldt.

I 1982 års valrörelse skrev Kjell-Olof Feldt: ”Det viktigaste är att breda lösningar är ett uttalat villkor utan vilka inget fondförslag skall genomföras.” Kjell-Olof Feldt skrev dessa ord till företagarna före valet. Minns de orden, och svara gärna i sak på vad finansministern då menade — om han är mäktig att göra detta!

Herr talman! Finansministern ägnade tid i sitt anförande nyss åt att redovisa de problem som regering och opposition står inför. Jag har många gånger tidigare sagt att det är svårbemästrade problem — det råder ingen tvekan om det. Men det intressanta var att Kjell-Olof Feldt i bara ett enda avseende redovisade vad slags förtjänster eller fördelar som skulle vara att vinna om man införde kollektiva löntagarfonder. Det var en svepande formulering om ett demokratiskt ägande och ett allmänt påstående om att om man nu finge i gång dessa kollektiva fonder, skulle vi få mer av öppenhet och process som skulle ha en positiv inverkan. Men om man försöker tänka igenom det hela är det svårt att hitta exempel på att statligt eller fackligt engagemang och ägaransvar i näringslivet, när det har förekommit, skulle ha lett till ökad effektivitet och större framgång i det internationella klimat i vilket svenskt näringsliv har att verka. Det är inte minst mot den här bakgrunden vi har anledning att direkt säga nej. Detta är ingen lösning på ett demokratiskt problem. Om man, Kjell Olof Feldt, vill främja ett demokratiskt ägande av produktionskapitalet, då skall man väl se till att människorna får möjlighet att individuellt och personligen bli delaktiga i detta ägande. Men det finns ju inte ett spår av individuellt eller personligt ägande i det förslag som ni lägger fram, utan det bygger på en kollektivistisk lösning. Det är t.o.m. så att det som utlovades i valrörelsen — att det skulle bli allmänna val till fondstyrelserna — det har ni inte heller infriat. Alla de som skall avstå pengar har alltså inte ens inflytande över de här styrelsernas utformning. Och att i varje fall detta skulle införas lovades väl i presskonfe rens från Olof Palmes sida. Får jag dra den slutsatsen att det är just för att komma ifrån att den här frågan skulle få grundlagskaraktär som ni inte har tagit med denna del i ert förslag? Till sist: Vi löser varken de demokratiska eller de ekonomiska problem som finns i dag genom att bygga upp kollektivistiska och socialistiska lösningar. Jag vidhåller att man ingenstans i världen, där man har provat de systemen, kan peka på så goda resultat som vi har nått här i Sverige med vår blandekonomi, som har sina sociala och miljömässiga begränsningar. Det är denna ekonomi som vi skall slå vakt om. Det är denna ekonomi som vi skall sträva efter att decentralisera ytterligare.

Herr talman! Finansministern talade mycket om makt. Det är naturligt eftersom fondförslaget ju till sist handlar om just makt. ”Med fonderna tar vi över”, utropade som bekant LO-tidningen. Men de kollektiva löntagarfonderna ger ingen makt åt de många människorna och de många anställda. Det blir bara fackliga ombudsmän och en handfull politiker som får makt. Det tycker vi i folkpartiet är fel. Och inte bara vi, herr talman, utan allt fler socialdemokrater också. Stödet för fonderna blir av opinionssiffrorna att döma mindre och mindre allt eftersom människor får klart för sig vad fonderna egentligen handlar om. Vi vill självfallet inte att förslaget skall undantas från parlamentarisk prövning. Vi säger ju nej till förslaget. Det är alltså inte fråga om ett svek mot de borgerliga partierna, utan det är fråga om ett svek mot de många medborgarna, särskilt mot dem som minns vad som också under valrörelsen sades om vikten av att få en bred uppslutning bakom ett förslag om löntagarfonder.

Herr talman! Mitt förra inlägg i den här debatten hade två utgångspunkter. Den ena var att, såvitt jag förstår, denna kammare i allt väsentligt står bakom de mål för den ekonomiska politiken som har formulerats av regeringen och också antagits av riksdagen, dvs. att Sverige skall arbeta sig tillbaka till ett läge där människor har arbete och vi är skuldfria. Om de målen har det i allmänhet inte rått oenighet. Den andra utgångspunkten var att alla partier i denna riksdag har sagt att de också är emot maktkoncentration — okontrollerad maktutövning i slutna rum med allvarliga konsekvenser för medborgarna. Man vill sprida makt, ge inflytande till flera, insyn och demokratisk kontroll. När nu denna totala negativism från de borgerliga partierna till det förslag vi lägger fram framträder så tydligt som den gör, vill jag påminna om att denna motsättning inte har rått under någon lång tid. Det är bara några år sedan som landets då lagliga regering — regeringen Ullsten — i proposition framförde att vi, för att lösa landets ekonomiska problem, borde använda någon form av kollektiva fonder. Man såg vinstdelning som ett viktigt inslag i den ekonomiska politiken. Centerpartiet, och Thorbjörn Fälldin själv, har också förordat lösningar av det slaget: utbyggnad av ATP-fonderna, medborgarfonder — men allt uppbyggt enligt principen kollektiva fonder, där vi gemensamt får bidra men också gemensamt kan utöva inflytande och ta avkastning. Då måste jag ställa frågan: Vad är det som har hänt sedan 1979-1980, när vi hade en principiell enighet i de här frågorna? Nu säger ni, om jag förstår Thorbjörn Fälldin rätt, att alla kollektiva fonder är socialism. Jag trodde att jordbrukets föreningsrörelse egentligen var en ganska stor kollektiv fond. Jag trodde också att vi var ense om att ATP-fonderna — sedan ni gav upp motståndet mot dem — var kollektiva fonder, väl förenliga både med demokrati och marknadsekonomi. Herr talman! Det allra mest förvånande är att fjärde AP-fonden, som bl.a. Nils Åsling ville bygga på med en femte fond, eller fler, borde ha alla de egenskaper som vårt förslag nu har, enligt er mening — att hota demokratin och allt det andra. Den är ju kollektiv, den har löntagarmajoritet och den har köpt aktier i näringslivet. Denna fond infördes 1974, under ett enormt borgerligt motstånd. Det första jag väntade mig att en borgerlig regering skulle göra när en sådan tillträdde 1976 var att avskaffa denna socialistiska fond. Men det gjorde ni inte! Tvärtom. Gösta Bohman, som sitter här fridfullt i sin bänk, föreslog riksdagen att utöka fjärde AP-fondens resurser med 600 milj.kr. Näringslivet behöver kapital, sade Gösta Bohman, och det måste vi ta fram den här vägen — alltså genom en kollektiv fond och med löntagarna som avgörande beslutsfattare! Därför, herr talman, tyckte vi att vi faktiskt inte var så långt ifrån en principiell enighet på den här punkten. Därför kan man också fråga sig hur fast i köttet och anden man från den borgerliga sidan nu är när man lovar att avskaffa löntagarfonderna. Då borde man börja med att ta bort hela ATP fondssystemet — det är uppbyggt på samma sätt och har samma syften och innebörd. Om ni skall lova — lova rejält då! Varför bara en halvmesyr som att ta bort de nu föreslagna fem fonderna, när det finns fyra som tillsammans förvaltar över 200 miljarder! Det här blir aldrig, hur ni än vänder och vrider på det, mer än 20 miljarder. Inga halvmesyrer, om ni skall slå ett slag mot socialismen och de kollektiva fonderna! Dem har vi levt med sedan 1960. Det kanske är dags att vi gör av med dem. Detta är bakgrunden, herr talman, till att vi från socialdemokratins sida inte riktigt ser motståndet från folkpartiet och centerpartiet mot det förslag som nu föreligger som grundat i sådana långsiktiga och mogna överväganden som demokratiska partier i Sverige borde göra. Ni har under några år totalt bytt uppfattning — av skäl som ni väl själva i så fall får ange. Som ett argument mot fondlösningar av den här typen sägs det att det är en handfull personer som får makt. Med samma argument skulle man i så fall lova att avskaffa Sveriges riksdag — den är också ett uttryck för den representativa demokratin. Det blir en handfull politiker som har att fatta besluten. På samma sätt bygger man upp en representativ demokrati inom näringslivet. Med det alternativ som ni erbjuder — att varje medborgare skall köpa sig några aktier — visar det sig att den dag som dessa medborgare vill försöka utöva något inflytande via dessa aktier måste de organisera sig i ett representativt system av typ Aktiespararnas riksförbund. Men jag vill tillfoga att det är en mycket stor skillnad mellan löntagarfonderna och den representativa demokrati som utövas på andra ställen. En stor del av inflytandet som de aktier ger som fonderna kan komma att köpa skall överföras till de anställda i de företag i vilka man har aktier. Vi får ett lokalt, direkt hos löntagarna, de anställda, i företagen förankrat inflytande. Ni har inte presenterat något förslag, mina herrar, som kommer ens i närheten av den demokratisering, den närhet till beslutsfattandet i företagen, som vi faktiskt kan uppnå på det här viset. Det är en metod för decentralisering, Thorbjörn Fälldin, ett syfte som inget av era alternativ tillgodoser.

Herr talman! Jag hade inte tänkt återkomma i den här debatten, eftersom vi får ytterligare tillfällen till diskussion i samband med sakbehandlingen. Men det var några saker i Kjell-Olof Feldts anförande nyss :som var så anmärkningsvärda att jag fann anledning att begära ordet igen. Det är närmast sensationellt, och visar hur litet regeringens ledamöter inkl. finansministern har att säga om det positiva med införandet av löntagarfonder, att Kjell-Olof Feldt tillät sig att göra en jämförelse mellan ATP fonderna och de kollektiva löntagarfonderna. ATP-fonderna har vi för att trygga ett försäkringssystem, pensioner till svenska folket. Är de kollektiva löntagarfonderna avsedda att utgöra något slags försäkringssystem? Finansministern gör ju sådana jämförelser. Fjärde AP-fonden får enligt särskilda beslut av Sveriges riksdag en viss summa pengar. Det system ni nu bygger upp innebär att era löntagarfonder automatiskt fylls på med pengar varje år. Kan inte ens finansministern se denna mycket viktiga skillnad? Finansministern gjorde också en jämförelse med jordbrukskooperationen. Det är — jag tvekar inte att säga det — närmast skandal om inte landets finansminister har klart för sig att nyckelorden i kooperationen är ”individuellt” och ”frivilligt”. Kring dessa två ord bygger den kooperative medlemmen sitt engagemang. Vad finns det av individuellt och frivilligt i det förslag som regeringen nu lägger fram? Decentralisering, säger Kjell-Olof Feldt. Finns det mer av decentralisering och personligt inflytande, och finns det i demokratisk mening någon bättre process än att sträva efter att stimulera till vinstdelning i näringslivet, så att också de anställda får del av vinsten? Detta uppnås genom att vi stimulerar människor till sparande i aktier och till annat risksparande samt ger dem möjlighet att sluta sig samman för att hävda det inflytande som följer med detta ägande. Det är för mig en gåta att exempelvis de fackliga organisationerna har ägnat så liten tid åt att försöka se till att deras medlemmar, som sparar på detta vis, håller samman sina aktieinnehav för att den vägen kunna utnyttja det inflytande som följer av att de har ställt ägarkapital till förfogande. Herr talman! Jag har funnit det angeläget att rätta till de fundamentala missförstånd som finansministern fortfarande lever med. Väsentliga frågor i detta sammanhang i övrigt ber jag att få återkomma till i samband med sakbehandlingen av detta ärende.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att påminna Thorbjörn Fälldin om ett samtal som vi förde i september månad. Då gick vi igenom problemet om vad skillnaden är mellan fjärde AP-fonden — som Thorbjörn Fälldin såvitt jag förstår omfattar med stor värme och entusiasm — och förslaget om löntagarfonder. Båda fonderna är kollektiva, de har löntagarmajoritet, de skall köpa aktier och avkastningen skall användas för att finansiera våra pensioner. Det finns en skillnad som jag numera kan peka på, nämligen att fjärde AP-fonden får äga 10 96 av aktierna i ett företag, medan löntagarfonderna måste begränsa sig till 8 Zo. Men den skillnad mellan de två fonderna som Thorbjörn Fälldin tog upp i det nämnda samtalet var densamma som han pekade på nu. Den enormt avgörande skillnaden är alltså att fjärde AP fonden måste bli föremål för beslut vid varje tillfälle som Sverige skall socialiseras, medan ett löntagarfondsbeslut nu räcker i sex år! Då kan jag avslöja för kammaren att jag erbjöd Thorbjörn Fälldin en uppgörelse på den punkten. Låt oss fatta beslut varje år om hur mycket pengar som skall tillföras löntagarfonderna, sade jag. Jag fick inget svar på det erbjudandet, men jag kanske får det i de fortsatta inlägg i den här debatten som Thorbjörn Fälldin utlovat. Om det är den enda skillnaden oss emellan i denna fråga, så skall det, herr talman, bli intressant att se vad riksdagsbehandlingen kan ge.

Herr talman! Folkpartiet har aldrig varit annat än helt avvisande till införande av socialism. Får jag påminna om en folkpartiledare som under en valrörelse myntade uttrycket att fondförslaget borde kastas i papperskorgen? Folkpartiet är intresserat av en verklig maktspridning, men förslaget om kollektiva löntagarfonder betyder ju i själva verket en kraftigt ökad maktkoncentration till fack och stat. Vi har fört fram rader av förslag om maktspridning till de anställda, t.ex. ett system för andel i vinst i företagen, men det ogillar socialdemokraterna. Alla förslag som under den tioåriga utredningstiden har kommit från den statliga löntagarfondsutredningen och som inte har byggt på marknadsekonomins grund har avvisats av folkpartiet. Vi tycker att det är viktigt att trygga kapitaltillförseln till företagen, vi vill sprida ägandet och makten, vi vill ge ökat stöd till småföretagen, vi är för ett system med andel i vinst, men vi säger nej till kollektiva löntagarfonder och socialism.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1 § vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Margaretha af Ugglas om förhållandena i Afghanistan inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara den måndagen den 5 december kl. 11.00. Tillika vill jag, herr talman, under hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1 § meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Margaretha af Ugglas om utvecklingsbiståndet till Nicaragua inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara den måndagen den 5 december kl. 11.00.
Herr talman! Sture Korpås har ställt följande fråga till mig: ”T sitt tal inför FN:s generalförsamlings andra kommitté den 18 oktober uttryckte Sverige på de nordiska ländernas vägnar förhoppningen att alla biståndsgivare i ökande grad skulle använda sig av multilaterala kanaler. Är utrikesministern beredd att informera riksdagen om hur en sådan förstärkt inriktning för Sveriges del ges uttryck vid FN:s förestående bidragskonferens för utvecklingsaktiviteter?” Det uttalande som gjordes i generalförsamlingens andra utskott återspeglade en allmän nordisk positiv inställning till bistånd genom multilaterala biståndsorganisationer. Vårt omfattande stöd till dessa organisationer utgör ett viktigt led i vårt allmänna stöd till FN. Dessa organisationer utför ett värdefullt arbete till stöd för tredje världens utvecklingsansträngningar. Som en följd av denna inställning ger de nordiska länderna en relativt sett hög andel av sitt totala bistånd genom olika multilaterala biståndsorganisationer. De nordiska länderna svarar också redan nu tillsammans för en mycket stor andel av viktiga FN-organs resurser. Detta gäller t.ex. FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s barnfond UNICEF. Syftet med uttalandet var därför att göra klart att andra i-länder, som f. n. inte ger bidrag i förhållande till sin ekonomiska styrka och inte uppnått 0,7-procentsmålet, bör öka sitt stöd till dessa organisationer och ta på sig en större andel av bidragen. I enlighet med riksdagens uttalande kommer Sverige att fortsätta att ha en betydande andel multilateralt bistånd. De utgiftsbegränsande åtgärder som regeringen helt nyligen genom proposition 1983/84:40 föreslagit innebär, om de bifalls av riksdagen, att anslagen för biståndsändamål behålls på nuvarande nivå. Det gör att utrymmet för ökningar av bidragen till de multilaterala biståndsorganisationerna kommer att vara begränsat de närmaste åren. Detta återspeglas i Sveriges utfästelser vid bidragskonferensen, som ägde rum i FN i tisdags. Bidragen kommer emellertid i inget fall att minska. Åtgärden att bibehålla biståndsanslagen på nuvarande nivå får betecknas som tillfällig. Så snart som den ekonomiska situationen medger det bör enprocentsmålet åter kunna uppnås. Vi kommer i framtiden att försöka koncentrera våra bidrag till de mest centrala och betydelsefulla multilaterala organisationerna och därmed ge dessa ökade möjligheter att tillgodose uländernas behov.

Herr talman!

Detta innebär inte någon minskning av våra anslag, utan det är fråga om oförändrade anslag. Sverige ger en förhållandevis stor andel av sitt bistånd till de olika FN organen. Men vi har också gjort utfästelser till det närmare tjugotalet programländer, och vi har ett ansvar för vårt katastrofbistånd. Under dessa förhållanden anser jag det inte möjligt att nu utlova några större anslag än vad regeringen här kommer att föreslå. Jag vill också påpeka att det nordiska anförande som hölls riktade sig till de länder som ger ofantligt mycket mindre bidrag än vad Sverige gör — och f. ö. också till övriga nordiska länder. Det kan lugnt sägas att det svenska bidraget mycket väl svarar emot högt ställda krav och överskrider vad andra länder i allmänhet lämnar. Någon anledning att befara att vårt anseende skulle minska anser jag därför inte föreligga.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat hälsovårdsministern om vilka åtgärder den svenska regeringen planerar för att stödja UNICEF i dess kampanj för att rädda barnen i u-länder från uttorkning. Kerstin Anérs fråga har överlämnats till mig. stödja viss kampanj av UNICEF Av de 40 000 barn som dör varje dag i dessa länder, dör ungefär hälften till följd av diarré, dvs. uttorkning, konstaterar Kerstin Anér. Denna skrämmande verklighet presenterades för mig personligen för en knapp månad sedan när UNICEF-chefen besökte Sverige. Under sitt besök här redogjorde UNICEF-chefen för en rad åtgärder som sammantagna inom en relativt kort tidsperiod skulle kunna säkra överlevnaden och garantera en rimlig hälsostandard för många av dessa barn. En av dessa åtgärder består i att salt och socker löses upp i vatten i bestämda proportioner och ges till barn som har drabbats av diarré. Metoden har i allmänhet omedelbar och positiv effekt. Med stöd från UNICEF och WHO har lokal tillverkning av färdiga satser redan påbörjats i flera länder. Den här metoden används även vid barnkliniker och vårdcentraler i Sverige. Det är min förhoppning att vi därigenom kan medverka till att påvisa värdet av detta medel i kampen för att rädda tredje världens barn från en annars säker död. Den svenska regeringen kommer också att överväga vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att på bästa sätt verka för en bred internationell uppslutning kring UNICEF:s kampanj till förmån för en ”revolution för barnens överlevnad och utveckling”.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för detta svar. Jag fick det bestämda intrycket när jag talade med James Grant att han var orolig för att han skulle få svårt att övertyga hälsovårdsministrarna i uländerna om att detta verkligen är en bra medicin, så länge han inte visste säkert att den också används i de rika länderna. Jag är mycket glad att nu få reda på att den faktiskt används av svenska läkare. Nu hade det väl kanske trots allt varit roligare att få diskutera detta med statsrådet Sigurdsen, som jag ställde frågan till. Vad jag ville tala om här var nämligen på vilket sätt regeringen kan samarbeta med de svenska läkarna och deras organisationer, de medicinska fakulteterna osv. för att verkligen få i gång denna opinionsbearbetning av dem som är ansvariga för hälsovården i u-länderna. UNICEF kan ju inte ge någon order att använda denna medicin. Det finns ett visst psykologiskt motstånd. Fattiga mödrar i Bangladesh tror, precis som människor i Sverige, att en medicin som inte är dyr och inte kan sägas ha kommit fram genom väldiga forskningar inte kan fungera. De tror inte att någonting så enkelt som en nypa salt, en handfull socker och en liter vatten verkligen kan rädda deras barn. Därför skulle jag vilja fråga utrikesministern: Har ni funderingar på att samarbeta med de svenska läkarna och be dem utnyttja sitt eget goda internationella anseende för att hjälpa till att driva själva opinionskampanjen? Sedan har jag en annan fråga också, som litet grand hänger ihop med den tidigare. Det gäller pengarna. SIDA har ju föreslagit att man skulle få använda en del överblivna pengar, som man inte har kunnat utnyttja till andra ändamål, till just denna UNICEF-kampanj. Det skulle vara intressant att veta om statsrådet kan svara på om SIDA kommer att kunna få överflytta de överblivna pengarna till denna utomordentliga kampanj för att rädda 40 000 barn om dagen eller åtminstone, hoppas man, 20 000 barn.

Herr talman! Jag har haft besök av den ledande generaldirektören för FN:s barnfond. Han visade den lilla förpackningen med denna märkliga medicin som består av en viss sammansättning av socker och salt och som har dessa gynnsamma verkningar. Det är naturligtvis enastående om man med den metoden kan ha sådana framgångar som vi hoppas på. Jag har här nöjt mig med att konstatera att det förekommer också i svensk barnsjukvård att man använder metoden, men jag vågar inte från kammarens talarstol ge någon rekommendation om vilka behandlingsmetoder man skall använda inom sjukvården — det tycker jag vore orimligt. När det gäller bidrag till UNICEF har jag i det föregående nämnt att vi kommer att ge oförändrade bidrag under tre år framåt enligt utfästelse, under förutsättning av riksdagens godkännande. Om det därutöver kan bli något mera får bli beroende av vilka medel vi har till förfogande. UNICEF har fått extra anslag vid andra tillfällen utöver vad som utlovats — men det går alltså inte att säga förrän vi vet vilka resurser som står till vårt förfogande.
Herr talman! Det är självklart att varken utrikesministern eller någon annan här i kammaren kan ge order åt svenska läkare, men man kan samtala med dem och höra efter i vilken mån de är villiga att ställa sig bakom denna kampanj. Vi får naturligtvis återkomma till det s.k. oförändrade bidraget, som — på grund av omständigheter som jag inte närmare behöver gå in på — i själva verket blir ett avsevärt sänkt bidrag. Jag skulle vilja återge vad Sveriges statsminister den 17 oktober i år sade vid FAO-konferensen i Rom. Han sade då att man måste fråga sig varför ett enda barn måste dö av diarré och svält därför att vi andra inte har sett till att världsordningen är sådan att människor åtminstone får mat för dagen. Vi kommer, herr talman, längre fram att i denna kammare få tillfälle att fråga såväl statsministern som utrikesministern hur det är med den svenska ordningen och vad vi faktiskt kan göra för dessa barn.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vad den svenska regeringen avser göra för att stödja Nicaragua internationellt och om regeringen avser att ge tekniskt bistånd till landet. Nicaragua befinner sig under ett växande yttre tryck, ekonomiskt, politiskt och militärt. Vägledande för vår och omvärldens politik gentemot Nicaragua måste vara strävan att underlätta för landet att uppfylla sina deklarerade mål om demokrati, pluralism, alliansfrihet och blandekonomi. Den svenska regeringen ser med oro på Nicaraguas tilltagande internationella isolering. Regeringen anser att det är av avgörande betydelse för Nicaragua att den internationella opinionen kraftfullt stöder strävandena till politiska lösningar av konflikterna i Centralamerika och att respekten för landets suveränitet och territoriella integritet upprätthålls. Vid ett flertal tillfällen — senast i FN:s generalförsamling i början av denna vecka — har regeringen klart uttalat sitt stöd för politiska lösningar i Centralamerika och tagit avstånd från de attacker som Nicaragua är utsatt för av rebellgrupper som med uppenbart utländskt stöd söker störta landets regering. Rebellgrupper har utsatt Nicaragua för sabotagehandlingar, bl.a. mot oljedepåer i hamnstaden Corinto och lossningsanläggningar för olja i Puerto Sandino. Med anledning härav har Sverige på begäran av Nicaraguas regering ställt en konsult till förfogande för den fortsatta planeringen av oljelagring och bränslebehov i landet. Regeringen är beredd att inom ramen för anslaget för katastrofbistånd ställa ytterligare medel till förfogande på grund av den svåra situation som Nicaragua försatts i. Sveriges reguljära bistånd till Nicaragua uppgår under innevarande budgetår till 75 milj.kr. Det är regeringens förhoppning att flera länder skall ge bistånd till landet. Regeringen kommer också att inom de internationella finansiella institutionerna verka för att dessa inte skall diskriminera Nicaragua i sin långivning.

Herr talman! Jag tackar utrikesminister Bodström för svaret på Eva Hjelmströms fråga. På grund av sjukdom kan hon inte ta emot det själv. Det är ett mycket bra svar, och det som här meddelas av utrikesministern är positivt. Vi behöver emellertid inte sticka under stol med vilken främmande makt det är som ligger bakom aggressionen i Centralamerika och i detta fall då speciellt mot Nicaragua — det har ju utrikesministern tidigare inte tvekat att uttrycka. Det kan väl sägas också här att det, självfallet, är USA som ligger bakom. Via sina ombud i området — Honduras, naturligtvis El Salvador och kanske också Costa Rica — hotar USA detta lilla land, som försöker kämpa sig fram till en bättre position och bättre förhållanden för sina invånare. Det finns illavarslande tendenser. USA är nu verksamt genom sin militärapparat i Pentagon för att återuppliva det centralamerikanska försvarsrådet, det s.k. CONDECA, där Guatemala, Honduras och El Salvador skall ingå. Det är en konstellation som naturligtvis riktar sig direkt mot Nicaragua. Det skulle vara intressant att höra hur den svenska regeringen och utrikesministern ser på denna problematik och de företag som därigenom kan sättas i gång. Vi har också helt nyligen fått pressmeddelande från Nicaragua, via Nicaraguas ambassad här i Stockholm, där man på nytt pekar på sådana här provokativa aktioner, särskilt från Honduras sida. Nicaragua anklagas för att ha gått in på honduranskt område, för att ha hotat Honduras osv. Detta är illavarslande. Vi kan ju jämföra detta med aktionen mot Grenada, som kommer att debatteras här om en liten stund, där det också förklarades nödvändigt att ingripa utifrån. Det är en tydlig sådan uppladdning som pågår. Jag finner det emellertid vara mycket positivt att regeringen nu har ställt denna konsult till förfogande och att man är villig att ge katastrofbistånd och ställa ytterligare medel till förfogande. Det tycker vi är mycket bra. När det gäller det ordinära biståndet har det nyligen förts — och kommer väl att föras — en debatt om sänkt bistånd i allmänhet. Mot bakgrund av den debatten vill jag fråga hur en sänkning kommer att påverka dessa 75 miljoner till Nicaragua. Kommer det biståndet också att drabbas av nedskärningar i den allmänna biståndsnedskärningens spår?
Herr talman! I mitt förra anförande hänvisade jag till vad vi har sagt denna vecka i FN:s generalförsamling. Jag kunde inte gå alltför långt in på det anförandet, men självfallet har vi vänt oss emot alla vapensändningar, alla försök att tränga in över Nicaraguas gränser och att destabilisera utvecklingen i landet. Vad gäller vårt bistånd till Nicaragua började det utgå i juli 1979, efter inbördeskrigets slut, och kom att uppgå till 25 milj.kr. Det har därefter höjts, och Nicaragua har införlivats i kretsen av programländer. Under innevarande budgetår uppgår biståndet till 75 milj.kr., och därmed fick Nicaragua den relativt sett största landramhöjningen av alla programländerna. Som jag har sagt i ett tidigare svar här i kammaren i dag räknar vi med att våra utfästelser till programländerna skall kunna hållas även under fortsatta år.

Herr talman! Wiggo Komstedt har ställt följande fråga till statsrådet Hellström: ”I en intervju i TV med SIDA-chefen Anders Forsse, angående den av regeringen aviserade nedskärningen av u-landsbiståndet med 500 milj.kr., svarade Forsse att detta inte skulle innebära försämringar för mottagarländerna av svenskt bistånd. Denna neddragning skulle kompenseras med att vår biståndsorganisation — SIDA -— i stället skulle bli effektivare. Med anledning av SIDA-chefens uttalande vill jag fråga statsrådet följande: Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den slutsats jag drar av SIDA-chefens uttalande är att han delar regeringens uppfattning att de negativa följderna för mottagarländerna av att biståndet behålls vid nuvarande nivå — i stället för att höjas — i viss utsträckning kan motverkas genom att biståndets kvalitet och effektivitet förbättras. SIDA kännetecknas redan i dag av god effektivitet i jämförelse med flertalet biståndsmyndigheter i andra länder. SIDA har de senaste åren gjort betydande ansträngningar att rationalisera verksamheten, bl.a. genom att förbättra systemet för rapportering, uppföljning och utvärdering. Detta börjar nu ge resultat, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten. Låt mig emellertid erinra om att biståndsverksamheten bedrivs under stora yttre svårigheter och att våra mottagarländer i många fall har en svag administrativ tradition. Likväl har vi gjort stora framsteg.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. U-hjälpen är ett område som av den stora allmänheten alltid bedöms som ett lämpligt sparområde. Detta gäller naturligtvis alldeles särskilt i ekonomiskt besvärliga tider. När man deltar i ett torgmöte kan man vara helt säker på att det kommer förslag om nedskärningar av u-hjälpen. För undvikande av missförstånd vill jag deklarera att jag inte är motståndare till svenskt bistånd till de människor som på olika sätt har drabbats och är i behov av vår hjälp. Men vi moderater hycklar inte. Vi deklarerar klart och entydigt att biståndsområdet inte kan undantas när den berömda svångremmen måste dras åt. Att alltid få ut högsta möjliga effektivitet för varje krona borde vara en självklarhet i alla verksamheter. Det var därför med stor förvåning jag hörde SIDA-chefens kommentar i TV till regeringens aviserade nedskärning av biståndet. Han deklarerade frankt att detta inte skulle innebära några försämringar för våra mottagarländer. Nedskärningen skulle kompenseras med att SIDA skulle bli effektivare. Fler än jag höjde ögonbrynen vid detta uttalande. 500 milj.kr. är inte precis småpengar med tanke på att det totala anslaget är ca 6 000 milj. För en privatperson som får 5 000 kr. i lön tolv gånger per år skulle det bli ganska kännbart om man plötsligt hoppade över en gång och han fick lön bara elva gånger. SIDA-chefens uttalande var absolut inte något som gjorde att svenska folket fick en positivare inställning till biståndsverksamheten. I svaret säger utrikesministern ingenting om det jag egentligen frågat om, nämligen hans syn på den nuvarande effektiviteten i SIDA :s verksamhet. Jag vill därför fråga utrikesministern: Vilka slutsatser drar statsrådet av det här uttalandet när det gäller SIDA:s nuvarande effektivitet? Har statsrådet fullt förtroende för SIDA och dess handläggning av biståndsärendena?

Herr talman! Jag vill först framhålla att vi inte avser att skära ned biståndet, utan att låta det utgå med oförändrat belopp, om riksdagen bifaller vad regeringen föreslår. Därnäst vill jag säga att SIDA, liksom varje företag och varje myndighet, självfallet får försöka rationalisera sin verksamhet för att efter hand finna bättre och mer arbetsbesparande metoder. Därigenom kan man när det gäller en del av de åtgärder man vill vidta motverka effekterna av att man under ett kommande år inte får höjda anslag. Det är min uppfattning att SIDA arbetar effektivt — det har jag nämnt tidigare. Det är också min uppfattning att SIDA genom att efter hand finna nya arbetsmetoder kan göra ett effektivare arbete. Jag vill emellertid erinra om att SIDA bedriver sitt fältarbete i länder där man har en ytterligt svag s.k. infrastruktur med dåliga kommunikationer, dålig utbildning hos arbetskraften och många andra hämmande faktorer. Vi kan — om jämförelsen tillåts — se hur det förhåller sig i vårt eget land. Det är svårt att få företag i Sverige att slå sig ned i glesbygder, och man hör påståenden om att det där är en dålig infrastruktur jämfört med tätorterna. Hur skall det då inte vara att driva en effektiv verksamhet i de områden där man har så stora brister i administrativt avseende, i utbildningsavseende och där man har stora motigheter att möta i fråga om dåliga kommunikationer, ett svårt klimat osv.? Jag anser att SIDA gör ett beundransvärt arbete. Jag är övertygad om att man kan rationalisera sin verksamhet.

Herr talman! När statsrådet säger att biståndsanslaget inte innebär någon nedskärning är det helt enkelt ett annat sätt att uttrycka saken. Eftersom vi inte kommer att höja biståndet i enlighet med den inriktning som gällt under de senare åren, innebär det faktiskt en nedskärning. Man får nämligen inte täckning för kostnadsökningarna. Man får enligt regeringens eget uttalande ca 500 milj.kr.mindre än innevarande år. Statsrådet menar också att SIDA skall bli mer rationellt och på det sättet kunna klara det hela. Menar då statsrådet att SIDA inte är rationellt i dag? Är SIDA effektivt, eller är det det inte? Man kan inte säga som statsrådet, att det inte är fråga om några förändringar, eftersom man skall bli så mycket effektivare. Jag har ställt frågan om det är så att SIDA inte är effektivt i dag. Kan statsrådet tala om hur SIDA på ett år skall kunna bli för 500 milj.kr.effektivare. Det är säkert många som frågar sig hur detta skall gå till med tanke på den totala biståndsbudget som man har. Det är inte så lätt att bli rationell. Statsrådet hänvisar till industrin och att man där har fått lära sig väldigt mycket när det gäller rationaliseringar. Men det går inte att rationalisera över en natt. Jag menar att antingen är man i dag icke effektiv på SIDA, eller också måste rationaliseringen ta längre tid. Man måste ta den i olika etapper. Anledningen till min fråga är att SIDA-chefen så frankt deklarerade att det inte var något problem. Då menar jag att SIDA hittills har fått för mycket pengar och att man inte utnyttjat pengarna effektivt. na av utvecklingen i Grenada
Herr talman! Den uteblivna ökningen kommer att utgöra kanske 4 eller 5 96 av SIDA:s hela anslag. Om 4 eller 5 96 utgör en normal produktivitetsökning i företag, myndigheter osv., kan jag inte utan vidare avgöra, men det är tänkbart. Jag anser att om man sätter upp ett sådant mål, innebär det inget påstående att verksamheten har brustit i rationalitet tidigare.
Herr talman! Nu för statsrådet faktiskt en annan debatt än den frågan gäller. Min fråga var uppknuten kring SIDA-chefens uttalande i svensk television. På reporterns direkta fråga hur man skulle klara en försämring med 500 milj.kr. gav han det av mig åberopade svaret. Där diskuterades inte några procentuella tal, utan man talade frankt om 500 miljoner. Det var det som SIDA-chefen svarade på, och det är det som min fråga gäller.
Herr talman! Min uppgift är knappast att recensera TV-framträdanden som jag inte har sett. Jag har däremot sökt hålla mig till fakta, nämnt storleken av den uteblivna ökningen och ansett att den kanske kan ligga inom vad som är normal rationaliseringsram inom både företag och myndigheter.
Herr talman! En uppgift för riksdagsmän är att försöka se till att våra skattepengar används på bästa och effektivaste sätt. Jag såg TV-programmet. SIDA-chefen gjorde detta uttalande. Det är det som jag kritiserat. Statsrådet försvarade någonting som han inte sett. Det blev inte speciellt bra.

Herr talman! Bertil Måbrink har med anledning av invasionen i Grenada frågat mig vad regeringen avser att göra för att protestera mot USA:s rättsstridiga övergrepp och hur regeringen bedömer konsekvenserna för Centralamerika i sin helhet av denna invasion? Regeringen har vid flera tillfällen kraftfullt protesterat mot invasionen i Grenada. Den 26 oktober sade statsministern i ett uttalande att den amerikanskledda invasionen i Grenada strider mot grundläggande folkrättsliga principer om staters suveränitet och territoriella integritet. Inblandning i en annan stats inre angelägenheter är otillåten. Inget land kan tillåtas bryta mot denna princip. Statsministern framhöll vidare att den svenska regeringen inte kan acceptera de amerikanska grunderna för den militära ockupationen av en liten stat — nämligen att återupprätta lag och ordning samt att skydda krävde också att de fftämmande styrkorna omedelbart måste dras tillbaka. Torsdagen den Sverige röstade i FN:s generalförsamling för en resolution som djupt 10 november 1983 beklagade invasionen i Grenada. I en röstförklaring framhöll Sverige att Om konsekvenserder skall avhålla sig från våld eller hot om våld mot någon stats territoriella — 4 av utvecklingen i integritet eller politiska oberoende. Det är ännu för tidigt att dra några — Grenada slutsatser om konsekvenserna för Centralamerika av invasionen. Regeringens bedömning är dock att militära aktioner av denna typ leder till att spänningarna i regionen ökar och därför inte bidrar till att underlätta politiska lösningar av konflikterna i Centralamerika.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag ställer mig bakom de åtgärder som vidtagits från den svenska regeringens sida. Jag kan däremot, herr talman, inte underlåta att konstatera att vissa grupper och partier i vårt land ibland har väldigt svårt att få ur sig ett fördömande mot USA:s angrepp på små och försvarslösa stater. Principiellt kan jag inte se någon större skillnad mellan Sovjets ockupation av Afghanistan och USA:s ockupation av Grenada. I andra sammanhang finns det naturligtvis skillnader mellan dessa båda stormakter — det kan jag också säga. USA:s självpåtagna roll att agera världspolis är välbekant. Jag behöver bara nämna Latinamerika och Mellanöstern. Jag kan också nämna president Reagans hånfullhet mot FN:s fördömande av ockupationen av Grenada. Det är också ett talande exempel på hur man på det hållet ser på sådana här saker. Motiveringarna för att rättfärdiga ockupationerna av Afghanistan och Grenada är ungefär desamma hos de båda stormakterna. Mycket talar hittills för att det var en intern uppgörelse som låg bakom mordet på premiärminister Bishop. Men det kaos som då följde berättigar ändå inte en stormakt att invadera landet, och det har också statsministern sagt. För ett år sedan vädjade Grenadas regering till världens folk om stöd — det var hösten 1982. Man befarade nämligen redan då en amerikansk invasion. Men då ignorerades mer eller mindre denna vädjan. Vissa högerkretsar i det här landet till och med fnyste och frågade om meningsfullheten i att engagera sig för några öar på ungefär 100 000 invånare. Jag tror att utrikesministern är överens med mig om att man inte får se Grenada som en isolerad företeelse — utrikesministern var inne på det också i debatten om Nicaragua. Jag tror att det är väldigt viktigt att de alliansfria staterna nu mera uppmärksammar och påpekar risken för att nya sådana här äventyr kan företas i detta område. Där är ju Nicaragua väldigt utsatt just nu. Vi vet att det finns amerikanska trupper i länderna där omkring.

Herr talman! Olle Aulin har frågat socialministern om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förstärka socialstyrelsens läkemedelsavdelning, så att registreringen av nya läkemedel kan påskyndas. Arbetet inom regringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Under de senaste åren har registrering av farmaceutiska specialiteter varit den högst prioriterade verksamheten inom socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Antalet ärenden som inte avgjorts den 1 januari 1983 var det hittills lägsta. Denna situation består fortfarande enligt vad läkemedelsavdelningen uppgett. Enligt socialstyrelsens bedömning har knappt 20 26 av de ärenden som anmälts för registrering ett högt medicinskt värde. Självfallet prioriterar läkemedelsavdelningen sådana ärenden. Regeringen uppdrog den 16 juni i år åt socialstyrelsen att komma in till regeringen med underlag för att göra läkemedelsavdelningen till en programmyndighet meds.k. 1 000 kr.-anslag. En sådan ändring skulle kunna underlätta en flexibel användning av resurserna och en smidig handläggning av registreringsärendena. Socialstyrelsen har redovisat uppdraget, och frågan prövas nu i regeringskansliet. I direktiven för den kommitté, med uppgift att se över läkemedelslagstiftningen m.m., som regeringen den 22 september i år bemyndigat mig att tillkalla ingår att överväga åtgärder för att registreringsförfarandet för nya läkemedel skall bli så snabbt som möjligt utan att säkerhetskraven eftersätts.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är att jag under två veckors arbete på läkemedelsföretaget Draco i höstas blev uppmärksammad på att handläggningstiderna för prövning och registrering av läkemedel vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning ofta kan bli mycket långa, ibland ända upp till tre år. Enligt en studie som gjorts av Institutet för hälsooch sjukvårdsekonomi har handläggningstiderna under lång tid tenderat att öka. Det är bra om man nu kan redovisa att man arbetar av den balans man har. Det är självfallet av stor vikt att det görs en noggrann kontroll av nya läkemedel innan en registrering får ske. Men det får inte, på grund av otillräckliga resurser eller irrationella rutiner, dra så långt ut på tiden att nyttiggörandet av den mångåriga, omfattande och kostnadskrävande forskning som ligger bakom ett nytt läkemedel fördröjs. En sådan fördröjning blir till men såväl för patienterna, som kan vara i behov av förbättrade läkemedel, som för de svenska läkemedelsföretag som skall konkurrera både på hemmamarknaden och på världsmarknaden. Myndigheterna i många länder avvaktar gärna vad som sker i hemlandet i fråga om registrering av ett nytt läkemedel. En snabb och rationell prövning av svenska läkemedel hos svenska myndigheter är därför av stor betydelse. Till bilden hör också att statsbudgeten inte belastas av några merkostnader, eftersom hela verksamheten för registrering och prövning av läkemedel bekostas av läkemedelsindustrin själv genom avgifter. Industrin förutsätter naturligtvis också att den avgiftsfinansierade verksamheten kan ske så rationellt som möjligt. Otillräckliga resurser kan försvåra en rationell behandling. Jag vill avsluta med att fråga: Är statsrådet positiv till att förbättra förutsättningarna för en snabb och rationell prövning och registrering av läkemedel på det sätt som föreslagits av socialstyrelsen?
Herr talman! Det är klart att socialstyrelsen och dess läkemedelsavdelning lika väl som andra myndigheter berörs av den ekonomiska situationen och det statsfinansiella läget. Jag kan naturligtvis inte i dag till Olle Aulin ge några besked om vilka anslag socialstyrelsen kommer att få, nu när budgetarbetet pågår. Men jag vill poängtera att vi är medvetna om den aktuella kritiken och de långa handläggningstiderna. Men dessa tider har ändå förkortats. Och som jag sade har också den tillkallade läkemedelskommittén i uppgift att se till om det kan vidtas några ytterligare åtgärder för att det hela skall gå snabbare.
Herr talman! Det är klart att vi alla är berörda av ett svårt ekonomiskt läge. Men som jag sade finansieras ju registreringen av läkemedel genom avgifter från läkemedelsföretagen själva. Även de är naturligtvis angelägna om att inte få alltför höga avgifter, men om det kan bli en betydande förbättring och påskyndning av prövningen tror jag ändå att läkemedelsföretagen är beredda på en avgiftshöjning.

Herr talman! Jag ber att få meddela att Jens Erikssons interpellation 32 om tullbeläggningen av svensk sillexport till EG-länderna på grund av utlandsresa inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med interpellanten om att jag skall besvara interpellationen den 28 november i år.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag är beredd att medverka till bättre personella resurser vid arbetsförmedlingen i Gävleborgs län, en effektivisering av arbetsmarknadsutbildningen och inrättandet av ett AMU center i Bollnäs. Utöver den tillfälliga förstärkningen av arbetsförmedlingen i malmfälten och på varvsorterna Malmö och Uddevalla, har AMS för innevarande budgetår tilldelats 10 milj.kr. för tillfälliga personalförstärkningar. Detta har medfört att arbetsförmedlingen i Gävleborgs län har kunnat utökas med tolv personer för tjänstgöring under hösten. I den nyligen presenterade sysselsättningspropositionen föreslås att AMS skall tilldelas ytterligare 10 milj.kr. för att AMS skall kunna behålla den tillfälliga personalförstärkningen till utgången av innevarande budgetår. I regeringskansliet pågår nu arbetet med nästa års budget. Om arbetsförmedlingen kommer att förstärkas även nästa budgetår ber jag att få ge besked om i budgetpropositionen. Vad gäller effektiviseringen av arbetsmarknadsutbildningen har kommittén för arbetsmarknadsutbildning och företagsutbildning, eller enklare uttryckt KAFU, lämnat ett betänkande med förslag om arbetsmarknadsutbildningens framtida inriktning och organisation. Förslagen bereds f. n. i regeringskansliet, med sikte på budgetpropositionen och en särskild proposition nästa år. I Gävleborgs län har länsarbetsnämnden tillsammans med arbetsmarknadens parter genomfört en utredning i vilken man föreslår att AMU-filialen i Järvsö flyttas till Ljusdal, att filialen i Ljusne flyttas till Söderhamn och att AMU-filialen i Bollnäs utvidgas till ett AMU-center. F. n. pågår överläggningar mellan AMS och SÖ i denna fråga. Det ankommer på nämnda myndigheter att besluta om eventuella omlokaliseringar och ombildningar av arbetsmarknadsutbildningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Gävleborgs län hör till de län som drabbats hårdast av arbetslösheten. Jag har i min fråga tagit upp endast en begränsad del av arbetslöshetsproblematiken, nämligen arbetsförmedlingarnas resurser och arbetsmarknadsutbildningen. Det är naturligtvis viktigt att de arbetssökande kan få så snabb hjälp som möjligt vid arbetsförmedlingarna. De personella resurserna har inte stigit i samma takt som arbetslösheten i länet, och det leder naturligtvis till en orimlig situation, både för de arbetssökande och för de anställda vid förmedlingarna. Det är önskvärt med en omprioritering av medel ut till arbetsförmedlingarna. En utredning har gjorts speciellt om arbetsmarknadsutbildningen i Hälsingland, vilket arbetsmarknadsministern noterade. I utredningen påpekas vikten av en flexibel utbildning beträffande både innehåll och form. Man säger i utredningen att det ur kostnadssynpunkt är nödvändigt med flera köp av utbildningsplatser och bättre samordning med andra utbildningsansvariga. Utredningen framhåller också vikten av att man skall kunna utbyta kurser mellan olika orter, eftersom det inte finns avsättning för en och samma utbildning år efter år på samma plats. Utbildningsvägarna måste snabbt kunna ändras. Det behövs också en träindustriell utbildning i Bollnäs-Ovanåkersoch Ljusdalsområdena, eftersom 58 96 av arbetstillfällena finns inom trävaruindustrin i Ovanåker och 55 96 i Ljusdal. Det behövs en ledningsfunktion som ansvarar för utvecklingen av en flexibel och utåtriktad arbetsmarknadsutbildning i Hälsingland. Hälsingland är en geografiskt och arbetsmarknadsmässigt sammanhållen enhet. Ett AMU-center behövs alltså, och Bollnäs är en ändamålsenlig plats för ett sådant center. Alla andra Norrlandslän har flera centra, det är bara Gävleborgs län som har ett som ligger i Gävle i Gästrikland. Det är naturligtvis inte främst därför vi vill ha ett center också i Hälsingland, utan därför att det behövs. I utredningen räknar man inte med att bygga upp någon större administration, utan det är framför allt ledningen av arbetsmarknadsutbildningen i Hälsingland det gäller. För att länet skall få resurser i förhållande till behoven behövs ökade resurser. Vi får i länet mindre ekonomisk hjälp än riksgenomsnittet. Andelen av utbildningsresurserna utgör 3,5 96, medan länets andel av den totala arbetslösheten i september låg kring 5 90. Är arbetsmarknadsministern beredd att ställa upp på en effektivisering i enlighet med vad jag nu har anfört?

Herr talman! Jag vill komplettera mitt svar genom att kortfattat redovisa två beslut som regeringen har fattat i dag och som kan vara av intresse i detta sammanhang. Jag nämnde tidigare att KAFU-utredningen har kommit med förslag som remissbehandlas. Den utredningen föreslår bl.a. att det dubbla huvudmannaskap för arbetsmarknadsutbildningen som AMS och SÖ delar skall AMS ensamt ha ansvar för. Det har tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Samtidigt har man sagt att även om AMS som myndighet ensam får bli ansvarig, tillmötesgår det inte alla krav på flexibilitet, behov av köp och samverkan med andra utbildningsanordnare — dvs. ungefär den flexibilitet som Gunnel Jonäng efterlyste. Regeringen har därför i dag gett AMS i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter gå vidare i ett utredningsarbete för att se om det finns andra alternativ än just det som KAFU föreslog och som kan tillgodose det här bättre. Det andra beslutet som regeringen har fattat i dag är att vi har fördelat ytterligare pengar inom ramen för den s.k. industrikampanjen, vilken riksdagen beviljade medel till i våras. Huvuddelen av pengarna till industrikampanjen skall fördelas ut till verksamhet lokalt i länet — detta har regeringen kommit överens med parterna om. Dagens beslut innebär att Gävleborgs län tilldelats ytterligare 1,5 milj.kr. för aktiviteter som rör industri. Gävleborgs län får alltså totalt 2,2 milj.kr. för verksamhet som skall stimulera intresset för industri och tidigareläggning av industrianställningar.
Herr talman! Jag tackar Anna-Greta Leijon för den här kompletteringen, som var positiv också för mitt län. Jag skulle önska att Anna-Greta Leijon tar del av den utredning som har gjorts i Hälsingland. Den är progressiv och bra och kan säkert vara till nytta för arbetsmarknadsministern framöver när det gäller arbetet med budgetpropositionen och de frågor som berör just arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknadsministern har i sitt svar — när det gäller förändringar i länet och AMU-center i Bollnäs — sagt att det ankommer på AMS och SÖ att besluta om eventuella omlokaliseringar. Det är naturligtvis riktigt, men genomförandet är ändå beroende av i vilken utsträckning länet tilldelas resurser. Jag vill än en gång framhålla att det måste vara ett rättvisekrav att länet får resurser i förhållande till sina behov. Gävleborgs län hör till Norrlandslänen och bör ha hög prioritet när det gäller arbetsmarknadsutbildningen.

Herr talman! Gunilla André har frågat mig dels vad orsaken är till att de intagna på kriminalvårdsanstalter inte längre ges önskad service från arbetsförmedlingen, dels om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att de intagna åter skall ges erforderlig arbetsmarknadsservice för att underlätta deras återanpassning.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga.
Arbetsmarknadsstyrelsen har utfärdat föreskrifter om hur arbetsförmedlingen skall lämna erforderlig service åt dem som är intagna på kriminalvårdsanstalter. Dessa föreskrifter gäller sedan flera år tillbaka och har inte ändrats. I de riktlinjer som styr platsförmedlingens organisation och arbetssätt finns ett avsnitt om arbetsförmedlingens externa kontakter. Detta avsnitt har på sina håll felaktigt tolkats som att kontakterna med kriminalvårdsanstalterna skall skäras ned. Detta har inte varit avsikten. F. n. pågår inom AMS en översyn av de föreskrifter som jag nyss nämnde i syfte att anpassa dem till den förändring av arbetsförmedlingens organisation som har skett under de senaste åren. Denna översyn bedrivs i samråd med kriminalvårdsstyrelsen. De nya föreskrifterna väntas bli klara i början av nästa år. Enligt vad jag har erfarit kommer det i de nya föreskrifterna att betonas att förmedlingsservice även fortsättningsvis skall lämnas åt de intagna inne på anstalterna.

Det finns så många andra som är utan jobb. Även om arbetslösheten är förödande för alla människor, drabbas vissa grupper särskilt hårt. Dit hör utan tvivel de som varit intagna vid kriminalvårdsanstalt. I arbetslöshetens spår följer tilltagande tendenser till utstötning av tidigare straffade människor. Vi vet att om de intagna är utan ordnat arbete vid frigivningen är risken stor för återfall i brottslig verksamhet. Därför måste vi på alla sätt underlätta för de intagna att få arbete ordnat före frigivningen. Det är viktigt för de intagna men också för samhället. Kriminaliteten orsakar stora kostnader. Det är därför viktigt att satsa på åtgärder som återför de intagna till samhällsgemenskapen och därigenom förhindra att nya brott begås. Arbetsförmedlingarnas insatser är av stor betydelse härvidlag. Före frigivningen måste arbetsförmedlingarna i samverkan med de intagna planera för ett framtida jobb. Det är nödvändigt för att ha möjlighet att lyckas. Därför var uppgifter i massmedia om en försämrad service från arbetsförmedlingarnas sida illavarslande, särskilt då påståendet att de arbetssökande måste stå till arbetsförmedlingens förfogande innan någon hjälp kan ges — dvs. att man inte kan söka jobb innan man lämnat anstalten. Av svaret framgår det att det tyvärr förekommit en felaktig tolkning av de föreskrifter som utgått från AMS. Jag beklagar mycket att det blivit på det sättet. Det framgår också att man här försöker att få en ändring till stånd och att det kommer att utarbetas nya föreskrifter. En fråga till statsrådet är då: Får jag tolka statsrådet på det sättet att hon för sin del anser att de intagna kan få vara inskrivna vid arbetsförmedlingen före frigivningen?

Herr talman! Jag skulle vilja redovisa vad som nu står i AMS föreskrifter. Vi har s.k. riksanstalter och s.k. lokalanstalter för intagna. När det gäller riksanstalterna — där finns huvudsakligen intagna med strafftider som överstiger ett år — skall det finnas en arbetsförmedlingstjänsteman som fungerar som kontaktman, medan de intagna är på anstalten. De intagna på lokalanstalter — där finns främst intagna med kortare straff och intagna som väntar på frigivning — skall i största möjliga utsträckning själva söka upp arbetsförmedlingen under permission eller frigång. Kontaktman kan utses också på lokalanstalt om särskilda förhållanden motiverar det. Kontaktmannen skall vid behov besöka de intagna på anstalten, vara med vid planeringssammanträden och behandlingskollegier, svara för att förbere 125 dande och platsförmedlande åtgärder blir vidtagna för dem som inte själva kan gå till arbetsförmedlingen. Kontaktmannen skall medverka vid planering av de intagnas sysselsättning i arbetsdriften, medverka till studier och utbildning inom eller utom anstalten, medverka till arbetsprövning och träning. Det är alltså en lång rad av aktiviteter som skall förekomma under den tid man är intagen, alltså innan man blir frigiven. Det har tyvärr blivit misstolkningar av en del skrivningar. AMS har dels skrivit till, dels haft direkta överläggningar med de länsarbetsnämnder som har gjort dessa misstolkningar. Jag förutsätter att efter detta skall man över hela landet vara medveten om de bestämmelser som gäller.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag tycker att det är bra att den här frågan har aktualiserats, så att man nu kommer att rätta till de missförstånd som utan tvivel har funnits. Det är väl bara att beklaga att det tagit så lång tid innan detta skett.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att förbättra AMU-elevernas situation såväl ekonomiskt som utbildningsmässigt. När det gäller utbildningsbidragets storlek har arbetsmarknadsstyrelsen i sin anslagsframställning begärt att dagpenningen skall höjas för den grupp AMU-elever som i dag har 165 kr./dag. Jag är f. n. inte beredd att ta ställning till frågan. Vad gäller förkortad utbildningstid och lärarlösa lektioner vill jag påminna om att dessa åtgärder har sin grund i att riksdagen såväl 1982 som 1983 har beslutat om en besparing inom AMU-verksamheten med 50 milj.kr. per budgetår. För att bättre kunna utnyttja AMU-centrens resurser har ett system med undervisning i skift införts inom vissa utbildningsområden. Detta medför att undervisningstiden per dag har minskat med en till två timmar. För de deltagare som vid kurstidens slut inte har uppnått utbildningsmålet skall kurstiden förlängas. Några helt lärarlösa lektioner finns inte i AMU. Däremot har skolöverstyrelsen temporärt under detta budgetår infört viss självstudietid i avvaktan på att andra besparingsåtgärder skall kunna genomföras. Självstudietiden varierar från en till fyra timmar per vecka. Efter vad jag har erfarit har skolöverstyrelsen ålagt centren att utnyttja en särskilt beräknad stödresurs för dessa timmar. Det finns således viss tillgång till lärare även under självstudietiden. Jag vill slutligen erinra om att arbetsmarknadsutbildningen varit föremål för en utredning av kommittén för arbetsmarknadsutbildning och företagsutbildning . Remisstiden har nyligen gått ut, och det pågår nu inom regeringskansliet beredning av kommitténs och remissinstansernas synpunkter.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om det var högst otillfredsställande. Frågan gäller alltså AMU-elevernas ekonomiska och utbildningsmässiga situation. I dag lever mer än hälften av AMU-eleverna på 165 kr./dag. Bidraget utgår fem dagar i veckan, och det har inte höjts sedan 1979. Samtidigt har matkostnaderna stigit med 38 26 sedan 1980 och busstransportkostnaderna med 32 26. Självfallet medför det låga utbildningsbidraget stora och ibland oöverstigliga problem för många kursdeltagare, som ofta försöker klara sin ekonomi med extraknäck på kvällar och under helger, vilket bl.a. leder till försämrade studieresultat och korttidsfrånvaro. Det är också självklart att det inte går att bedriva en meningsfull utbildning när ett så stort antal elever lever långt under existensminimum. En fortsatt vägran att höja utbildningsbidraget leder till en kraftig försämring av arbetsmarknadsutbildningen, något som får mycket negativa konsekvenser i en tid då arbetslösheten i övrigt breder ut sig och arbetsmarknadssituationen i det närmaste är katastrofal. Vad som däremot inte är lika självklart är svaret på frågan om hur man tror att dessa människor skall kunna klara sig på 165 kr./dag eller 2 500 kr. netto i månaden. Det är nödvändigt och moraliskt förpliktande att arbetsmarknadsministern ger svar på den frågan. Herr talman! Samtidigt som arbetslösheten ökar och kraven på yrkesutbildning skärps tvingas arbetsmarknadsutbildningen till kraftiga och drastiska nedskärningar av sin verksamhet. Anledningen är att regeringen via skolöverstyrelsen kräver att arbetsmarknadsutbildningen sparar 150 milj.kr. Resultatet av denna besparing har bl.a. blivit att antalet lärarledda lektioner har skurits ned från den 1 juli 1983. De flesta AMU-kurser ersätts med s.k. självstudier. Neddragningen av antalet lärartimmar genomförs i två etapper. Nästa år kommer ytterligare ett antal lärarledda lektioner att ersättas med självstudier. Självfallet kommer dessa besparingar att innebära försämrade studieresultat. Den nedskärning av arbetsmarknadsutbildningen som de lärarlösa lektionerna innebär är ett av de mest flagranta löftesbrott som socialdemokratin har presterat.

Herr talman! Låt mig först protestera mot det som Alexander Chrisopoulos säger om nedskärning av arbetsmarknadsutbildningsverksamheten. Det är precis tvärtom. I det sysselsättningspaket som regeringen lade fram i våras och som riksdagen fattade beslut om, bl.a. med vpk:s stöd, tillfördes arbetsmarknadsutbildningen 100 milj.kr. F.n. ligger på riksdagens bord för behandling ytterligare förslag om utökning av arbetsmarknadsutbildningen upp till 132 000 elever. Det kommer att kosta ytterligare ett par hundra miljoner kronor. När det gäller den besparing som riksdagen tidigare redan har beslutat för 1982 84 om 50 milj.kr. per år vill jag säga att skolöverstyrelsen nu räknar med att de nuvarande åtgärderna, förkortad utbildningstid och lärarlösa lektioner, kan begränsas till innevarande budgetår. F.n. pågår inom skolöverstyrelsen i samråd med parterna på arbetsmarknaden ett omfattande arbete med omarbetning av läroplaner, så att nya sådana kan träda i kraft den 1 juli 1984. Jag vill också säga att jag tycker att det är viktigt att lärarna och deras fackliga organisationer ställer upp på de förutsättningar som gäller i dag, att de förbereder arbetsuppgifter och medverkar som stödresurs under själva studietiden, för att på så sätt stödja deltagarna. Jag är medveten om att 165 kr. om dagen är en mycket liten summa, om man skall leva enbart på den. Frågan om en eventuell höjning till det belopp som arbetsmarknadsstyrelsen har begärt är jag inte beredd att ta ställning till i dag, vilket inte är särskilt underligt. Budgetarbetet pågår, och svaret på den frågan kommer alltså i samband med att det arbetet redovisas. Samtidigt som jag vet att det här är litet pengar vill jag säga att det finns vuxna studerande vilkas ekonomiska situation är betydligt sämre än AMU elevernas. De som har vuxenstudiestöd får 165 kr. i handen, men de skall betala tillbaka en hel del av de pengarna.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att hon inte är beredd att ta ställning till frågan om utbildningsbidraget. Frågan gäller inte om det finns andra grupper i samhället som har det ännu sämre. Den gäller inte om man över huvud taget kan existera på det belopp som eleverna får. Frågan är hur de skall kunna göra det. Jag tycker att arbetsmarknadsministern har ett moraliskt ansvar för att tala om hur människor skall kunna existera på 165 kr. om dagen. Vad skall de göra för att finnas till över huvud taget? Det är det första. Det andra är att när man skär ner med 50 milj.kr. i två år och man genomför lärarlösa lektioner, även om det kallas för självstudietimmar, innebär det en kraftig försämring av arbetsmarknadsutbildningen. Detta i sig är ett löftesbrott som är flagrant. Jag har här ett brev till en grupp AMU-elever, daterat den 12 december 1980, där det står: ”Vi socialdemokrater i riksdagens arbetsmarknadsutskott delar helt er uppfattning att arbetsmarknadsutbildningen inte får skäras ned. Vi har både i utskottet och i själva riksdagsbehandlingen försökt att få med oss de borgerliga ledamöterna på att kräva av regeringen en upprustning i stället för den nedskärning som pågår på många ställen runt om i landet. Tyvärr så fick vi i riksdagen inte något gehör för våra förslag. Vi kommer självfallet att fortsätta att kräva att arbetsmarknadsutbildningen rustas upp. Och vi hoppas att ni som tidigare också gör er röst hörd i de här frågorna.” Brevet är undertecknat: ”Med vänlig hälsning från den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknadsutskottet, Anna-Greta Leijon.” Nu har AMU-eleverna fortsatt att göra sina röster hörda, men nu är ju arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon, och situationen försämras ytterligare för arbetsmarknadsutbildningen.
Herr talman! Vi har faktiskt inte försämrat arbetsmarknadsutbildningen. Som jag redogjorde för är det en utbyggnad som har genomförts sedan socialdemokraterna kom till regeringsmakten. Jag tycker att den är självklar. I det besvärliga läge vi har på arbetsmarknaden är utbildning ett av våra allra bästa hjälpmedel. På riksdagens bord ligger för behandling ytterligare ett förslag om förstärkning av arbetsmarknadsutbildningen.
Herr talman! Att kalla en nedskärning av arbetsmarknadsutbildningen med 100 milj.kr. på två år för utbyggnad och förstärkning är en logik som jag inte tror någon människa kan ställa sig bakom.

Herr talman! Erik Hovhammar har frågat mig hur regeringen bedriver arbetet med en översyn av ledighetslagarna. 1980 tog den dåvarande trepartiregeringen initiativ till en översyn av ledighetslagarna. Översynsarbetet kritiserades från socialdemokratiskt håll bl.a. för att arbetet bedrevs utan ordentligt samråd med arbetsmarknadens parter. Arbetet ledde fram till dels riksrevisionsverkets rapport, Frånvaron i arbetet — omfattning, utveckling och kostnader, dels rapporten Mot ökat flexliv från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, dels en inom arbetsmarknadsdepartementet utarbetad promemoria med en lagteknisk granskning av ledighetslagarna. Detta material har remissbehandlats. Utredningsförslag med anknytning till två av ledighetslagarna handläggs f. n. inom regeringskansliet. Det ena gäller svenskundervisningen för invandrare och dens.k. svenskundervisningslagen. Det andra gäller ändringar i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen. Vidare har anhörigvårdskommittén nyligen avslutat sitt arbete genom att till socialministern överlämna ett förslag till lag om rätt till ledighet för att vårda en sjuk anhörig. I tilläggsdirektiven till Delfa, delegationen för arbetstidsfrågor, har jag understrukit att Delfas huvuduppgift bör vara att stimulera till debatt om arbetstidens roll i vad gäller sysselsättning, samhällsoch arbetsmiljö, jämställdhet, fördelningsfrågor m.m. och att delegationen bör vara ett forum där alla aspekter på arbetstidsfrågor kan aktualiseras. Jag har särskilt bett Delfa att studera andra arbetstidsförkortningar än sådana som tar sikte på en kortare arbetsdag, t.ex. att varje person under sin livsarbetstid skulle kunna få disponera en viss period för sådant som studier, semester eller tidigare pension. När det gäller beredningen i övrigt av frågor med anknytning till ledighetslagstiftningen sker denna i arbetsmarknadsdepartementet under medverkan av den beredningsgrupp som har till uppgift att förbereda det fortsatta reformarbetet på arbetsrättens område. Det kan i samband därmed finnas anledning att ta upp frågor inom ledighetslagstiftningen av mer teknisk natur. Jag vill dock framhålla att avsikten inte är att rubba den grundläggande rätt till ledighet för skilda ändamål som nu finns. Jag anser dessutom, vilket jag tillsammans med civilministern uttalat i sysselsättningspropositionen 1983/84:26, att staten som arbetsgivare bör pröva ansökningar om deltid i positiv anda. Men självfallet måste den anställdes intressen vägas mot kraven på att verksamheten bedrivs effektivt. Vidare uttalas i propositionen att det hos myndigheterna bör finnas en generös attityd till tidsbegränsad tjänstledighet, när den anställde vill pröva nya arbetsuppgifter, t.ex. utanför den statliga sektorn.

Herr talman! Jag ber först att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på den fråga som jag har ställt. Det var, som också har nämnts här, under trepartiregeringens tid som man tillsatte en arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet för att se över den allt rikligare floran av ledighetsformer för arbetstagare. I studien Mot ökat flexliv, som f. ö. utfördes av SNS på uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet, förordades vissa åtgärder mot bakgrund av de resultat studien givit. Där framhölls bl.a. att regelsystemet behöver förenklas och de små företagens situation särskilt uppmärksammas. Totalt sett är den ledighet det gäller inte så omfattande. Det är t.ex. beträffande småföretagen fråga om 15 96 av den totala ledigheten. Men — och det är kanske det viktigaste i detta sammanhang — vissa företag drabbas extremt hårt. Hitintills har ledighetsreglerna vållat de största bekymren just i småföretagen. I ett litet företag blir ofta varje anställd en nyckelperson. Arbetet organiseras i ett mindre företag ganska informellt, med hänsyn till vars och ens särskilda kompetens och kunskap. Vid exempelvis studieoch föräldraledighet kan allvarliga problem uppstå, beroende bl.a. på svårigheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft under kortare perioder. Jag nämner inte detta därför att jag i princip skulle vara emot studieoch föräldraledigheter, men jag vill markera de svårigheter som uppstår i särskilt de smärre företagen. Företagen har i sådana lägen att välja mellan att tillsvidareanställa någon och sträva efter att öka sin marknadsandel eller att anpassa verksamhetens volym till den tillgängliga produktionskapaciteten under ledigheten, dvs. i praktiken att dra ned produktionen. Några exempel på åtgärder som skulle kunna underlätta småföretagarnas bekymmer med ledighetslagstiftningen vid vikariat vore att öka varseltiderna. Den som är föräldraledig eller studieledig har rätt att avbryta ledigheten och återgå i arbete. Den föräldraledige har rätt att återgå till arbetet en månad efter anmälan och den studieledige efter två veckor, om ledigheten varat mindre än ett år, annars efter en månad. Anser verkligen arbetsmarknadsministern dessa tidsfrister tillräckliga för ett mindre företag?
Herr talman! På de här konkreta frågorna vill jag svara att det finns stora möjligheter att klara dessa problem genom kollektivavtal. Såvitt jag vet har det inte från arbetsgivarnas organisationer aktualiserats några sådana diskussioner, men den möjligheten finns alltså.
Herr talman! Jag tror trots allt att de möjligheterna inte är så särskilt stora. Jag noterar här att man inom regeringskansliet har en del utredningsförslag som bl.a. gäller föräldraledigheten. Jag tror att det är viktigt för statsrådet att få ledighetslagarna väl anpassade till arbetsmarknaden. Det är viktigt ur många olika synvinklar. Jag har här tidigare helt kort nämnt de svårigheter som kan uppstå när ledighetslagarna utnyttjas i ett mindre företag. Det är inte bara produktionen som kan bli lidande. I en undersökning om arbetstagares frånvaro i enskilda företag, främst mindre sådana, menar arbetsgivarna att ledighetslagstiftningen och dess konsekvenser påverkar dem negativt till att nyanställa. Detta är oroande i en tid då vi önskar att så många medborgare som möjligt, inte minst ungdomar, skall få nyanställning. Med tanke på den rekordhöga arbetslösheten, som vi har diskuterat gång efter annan här i kammaren då arbetsmarknadsministern har ställt upp och visat stort intresse, är det av stor vikt att de oformligheter som finns i ledighetslagarna undanröjs. Därför borde arbetsmarknadsministern i alla fall vara inställd på en snabb översyn av ledighetslagstiftningen, främst beträffande varseltider vid studieledighet och föräldraledighet. Jag tycker det är ett rimligt krav att ställa i dagens läge.
Herr talman! Jag har redovisat det arbete som pågår inom departementet. I den beredningsgrupp som vi har om de arbetsrättsliga frågorna förekommer också kontakter med bl.a. arbetsgivarna, som har möjlighet att framföra vad de vill. Jag har den grundläggande uppfattningen — och den vet jag att SAF delar — att man bättre klarar en anpassning till förhållandena på arbetsmarknaden om man kan lösa frågor genom kollektivavtal än om det krävs lagstiftning. Det förvånar mig därför synnerligen att Erik Hovhammar inte ens anser det värt att pröva den vägen utan omedelbart vill gå till lagstiftning.
Herr talman! Lagstiftning är ju inget man skall ta till utan att det föreligger ett verkligt behov. Jag är sannerligen ingen vän av lagstiftning. Men när man kan konstatera vilka stora svårigheter som i dag finns och vilka problem som föreligger i de smärre företagen i dessa avseenden, och när det inte händer någonting, måste man till sist komma fram till att man för att få en ändring till stånd måste gå den väg som jag här har anvisat.
Herr talman! Den naturliga vägen är ju att arbetsgivarna vänder sig till sin motpart på arbetsmarknaden och tar upp detta till diskussion. Men såvitt jag känner till har detta alltså inte gjorts. Det finns möjlighet att träffa kollektivavtal som tillgodoser önskemålen om flexibilitet i lagstiftningen. Vi har alltid varit måna om att se till att denna möjlighet finns. Men det fordrar självfallet att arbetsgivarna tar upp diskussioner med arbetstagarna. Arbetstagarorganisationerna i Sverige brukar alltid ställa upp på diskussioner.
Herr talman! Jag har tagit fasta på de försäkringar som statsrådet har gett, och jag skall till de många småföretagare jag ganska ofta träffar framföra de synpunkter statsrådet har relaterat. När jag sedan får bekräftat hur det fungerar i praktiken och om man gör några sådana propåer som här har rekommenderats, skall jag be att få återkomma i frågan.

Herr talman! Kerstin Andersson har frågat mig om jag är beredd att förändra skattereglerna för dieseldrivna fordon så att en utveckling mot energisnålare fordon kan befrämjas och därigenom avgasutsläppen minska. För de dieseldrivna fordonen utgår fordonsskatt och kilometerskatt. Energiskatt tas också ut för den dieselolja som används i fordonen. Kilometerskatten beräknas för den faktiska körsträckan. Skatten per kilometer beror på fordonsslaget, vikten och axelarrangemanget. Kilometerskatten har utformats på detta sätt för att skatten på varje fordon så långt möjligt skall motsvara de kostnader som trafiken med fordonet förorsakar samhället. En omfattande översyn av kilometerskattesystemet görs f. n. av vägtrafik skatteutredningen . Utredningen har i uppdrag inte bara att Nr 21 utvärdera kilometerskatten utan också att granska alternativa skatteformer Torsdagen den för de dieseldrivna fordonen. Jag har erfarit att utredningen avser att redovi 10 november 1983 sa resultatet av sitt arbete i denna del under år 1984. Med hänsyn till att kilometerskattesystemet på detta sätt i sin helhet är Om beskattningen föremål för överväganden är jag inte nu beredd att föreslå särskilda åtgärder av dieseldrivna forav det slag Kerstin Andersson frågat mig om.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

Bilavgaskommittén säger i sitt betänkande Bilar och renare luft bl.a. att en differentiering av kilometerskatten skulle kunna vara en bra hjälp för att få fram fordon med lägre avgasutsläpp, men att de vet för litet om det än, eftersom inga fordon har framställts efter de krav som man vill ha i t.ex. Californien fr.o.m. 1984 års bilmodeller. I Sverige har det nu tagits fram ett system som minskar avgasutsläppet med 20-30 20. Mängden energi som går åt per mil minskar nämligen så mycket. Det nya svenska systemet bygger på energilagring och återvinning av den energi som avges vid inbromsningar. Det finns redan i färdigt utförande, även om man arbetar vidare på att förbättra och komplettera det. Om jag inte tar fel kommer man i Stockholms lokaltrafik att provköra två bussar fr.o.m. nyår. Just i tätortstrafik med många inbromsningar blir det ytterst energibesparande och därigenom betydligt miljövänligare med dessa bussar. Systemet minskar alltså inte bara avgasutsläppet utan även åtgången av bränsle, vilket bör vara positivt också ur importsynpunkt. Tillverkningen fördyras emellertid med ca 15 90. Därför behövs en lägre kostnad på driftssidan för att köparna skall bli intresserade. Här betyder en lägre kilometerskatt, liksom naturligtvis energiskatten på dieselolja, väldigt mycket. Det är kolossalt viktigt att man vid bedömningen av en differentierad skatt tar hänsyn till det totala avgasutsläppet per mil och inte bara till den procentuella minskningen vid avgasrening. Jag kände till vad finansministern nämnde i sitt svar — att vägtrafikskatteutredningen skall lämna ett förslag nästa år — men jag tyckte att det vore intressant att få reda på finansministerns principiella inställning just till kilometerskattens utformning och till möjligheterna att vid en eventuell differentiering av skatten beakta detta nya svenska system för att minska utsläppet av bl.a. kväveoxider. Är finansministern beredd att medverka till en minskning av kilometerskatten för bussar och andra tyngre fordon, där man beaktar även denna återvinning av energi och minskning av utsläpp?
Herr talman! Jag kan bara svara Kerstin Andersson att vi när vi granskar de förslag som vi väntar oss beträffande denna skatt naturligtvis skall försöka 133 att så långt som möjligt också ta miljömässiga och energipolitiska hänsyn.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. Det låter positivt. Jag hoppas att det skall bli bättre förhållanden för dessa tillverkare, så att de i förväg vet förutsättningarna och vågar satsa ytterligare.

Herr talman! Per Westerberg har frågat kommunikationsministern om han är beredd att medverka till att en längre aviseringstid införs för vägtrafikskatteuppbörden i syfte att underlätta för bilägarna i synnerhet i semestertider. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Uppbörd av vägtrafikskatt sker normalt så, att postförskottsförsändelser med skattekvitto sänds till de skattskyldiga. Försändelserna kan skickas ut först under den månad då skatten skall betalas. Det är nämligen förhållandena vid den månadens ingång som avgör vem som är skattskyldig. Postförskottsförsändelserna skall skickas ut snarast möjligt under uppbördsmånaden, dock senast den 15. Normalt sänds de ut den 9-11 i månaden. Trafiksäkerhetsverket provar f. n. ut teknisk apparatur som kan påskynda debiteringsrutinerna. När det gäller distributionen av försändelserna från trafiksäkerhetsverket till de skattskyldiga har i enstaka fall förseningar uppkommit. Berörda myndigheter är uppmärksamma på problemet och vidtar kontinuerligt åtgärder för att förkorta distributionstiderna. Jag anser att det f. n. inte finns skäl att överväga andra åtgärder i vad gäller debiteringsrutinerna. För fordonsägare som t.ex. under semestern planerar att vara borta en längre tid finns en möjlighet att vända sig till länsstyrelsen och få en skatteavi i förväg. Det är alltså inte nödvändigt att i ett sådant fall vänta med skattebetalningen till dess att trafiksäkerhetsverket hunnit skicka ut den vanliga postförskottsförsändelsen. Jag vill också påpeka att det inte sker någon ordinarie uppbörd under juli månad.

Herr talman! Jag ber först att få tacka finansministern för ett i stort sett mycket positivt svar. Jag vill ändå påpeka att det rör sig om 5 96 av alla bilägare som är olyckliga nog att få sina bilskattekvitton under månaderna juni och augusti, när en stor del av semestrarna fortfarande inträffar. I och med att kvittona normalt sett kommer med postförskott omkring den 15 i månaden innebär det, om man är bortrest under en 14-dagarsperiod därefter, att man blir lagbrytare, genom att inte kunna ha rätt skattemärke på bilen vid månadsskiftet. Den förordning från 1973 som gäller — och som finansministern har med en del av i svaret — säger att kvittona skall vara ute senast den 15 i varje månad. Vad jag är ute efter är helt enkelt att aviseringstiden skall bli så lång som möjligt, så att man på ett enkelt sätt finge bort ett irritationsmoment och samtidigt kanske kunde få en snabbare uppbörd av denna skatt. Därför hoppas jag att de åtgärder trafiksäkerhetsverket håller på att vidta angående debiteringsrutinerna kommer att leda till att man snarast möjligt efter månadsskiftet kan få ut de postförskott som vägtrafikskatten skall tas in på. I annat fall har jag för avsikt att återkomma till finansministern.

Herr talman! Lennart Brunander har uppgett att butiker som är belägna i flygplatsernas transithallar inte kan erbjuda utomskandinaviska besökare möjlighet att göra mervärdeskattefria inköp, vilket är möjligt i andra butiker, och frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att ändra på denna orättvisa. Genom en överenskommelse den 26 mars 1980 har Sverige, Danmark, Finland och Norge dels godtagit gemensamma regler om beskattningen av varor i resandetrafiken mellan länderna, dels enats om att mervärdeskattefri försäljning i butiker på flygplatserna inte skall förekomma utöver den som sker av alkoholdrycker och tobaksvaror i en ”tax-free shop”. Tidigare i år har frågan väckts om en ändring av överenskommelsen, så att mervärdeskattefri försäljning skall kunna ske i butiker på flygplatserna. Någon enighet har inte kunnat nås om en sådan ändring. Jag vill också framhålla att det på Kastrups flygplats inte förekommer någon försäljning som strider mot överenskommelsen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag är klart medveten om att det träffades ett avtal mellan de nordiska länderna på det sätt som finansministern redogjorde för och att det i maj 1980 trädde i kraft en lag, som innebar att man inte kunde få sälja momsfritt i dessa butiker på våra flygplatser, vilket man gjorde tidigare. Men i detta sammanhang bildades också några bolag — Scandinavian Taxfree Shopping Service och Sweden Taxfree — som skötte om distributionen från de butiker som ute i orterna hade ”tax-free”-försäljning. Resenärerna fick sedan tillbaka momspengarna, och det är fortfarande så, att de återbetalas till turisterna när de lämnar landet. På det här sättet blir det en orättvisa mellan butikerna. Butiker utanför flygplatserna kan sälja momsfritt — även om de i praktiken inte gör det, får ju turisterna tillbaka momspengarna, och det blir på det sättet fråga om momsfri försäljning. Det hela går ut på att man genom att presentera ett ”tax-free”-kvitto som redovisar vad man köpt får tillbaka det man betalat i moms. Det rimliga i sammanhanget vore att också butikerna på flygplatserna finge använda ”tax-free”-kvitton. Finansministern säger att det på Kastrups flygplats inte förekommer någon försäljning som står i strid med den överenskommelse som har träffats. Det får jag väl lita på, men det har sagts mig att man där har sådana ”tax-free”- kvitton som jag nämnt. Frågan är då om detta kan strida mot avtalet. När en butik lämnat ”tax-free”-kvitton säljer den ju inte momsfritt, men kunden kan få tillbaka momsen på samma sätt som när han handlar i butiker utanför flygplatsen. Från den utgångspunkten tycker jag att det vore rimligt att samma möjligheter gällde. Finansministern talade om att man gjort försök att få en ändring till stånd. Jag vet inte vart den kan leda, men jag tycker att det vore angeläget med en sådan ändring. Jag vill fråga finansministern om han trots allt inte tror att det går att hitta en väg ut ur det här och ändra lagstiftningen så att butikerna på flygplatserna får använda ”tax-free”-kvitton och på det sättet ges samma möjligheter som andra butiker.
Herr talman! Jag tror inte att det skulle ändra på själva grundproblemet. För försäljningen på flygplatserna i Norden har vi kunnat ena oss om någorlunda enhetliga regler i vad gäller beskattningen, och jag tycker att det ligger ett värde i detta.

Man kan alltså inte enbart diskutera frågan om hur man behandlar kunderna i flygplatsernas affärer utan man måste också diskutera den något större frågan om gränshandeln mellan de nordiska länderna. Det gör det hela litet komplicerat, och det är svårt att se hur vi snabbt skulle kunna lösa detta.
Herr talman! Jag förstår att man måste ta hänsyn till även andra konsekvenser och att det inte är så lätt att komma fram till en överenskommelse. Men här handlar det ju om försäljning uteslutande till utomskandinaviska medborgare. Det borde rimligtvis vara ett gemensamt intresse för de nordiska länderna att ha ett system som gör det möjligt att sälja varor även på flygplatserna till de turister som besöker Skandinavien. Därför borde det finnas förutsättningar för att få till stånd en överenskommelse. Hur ser finansministern på dessa möjligheter?
Herr talman! Jag kanske borde föreslå Lennart Brunander att åka runt i de nordiska huvudstäderna och argumentera för sin sak. Att göra det är nämligen vad det handlar om. För egen del vill jag se dessa frågor både i ett nordiskt sammanhang och tillsammans med en rad viktiga skattefrågor som vi måste lösa i det nordiska samarbetets anda. Det gör att jag i dag inte kan uttala mig om möjligheterna att inta en annan ståndpunkt än den länderna tidigare har intagit gemensamt.
Om jag får finansministerns uppdrag att åka runt och argumentera för det här, så gärna för mig!
Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen kommer att föreslå en förändring av skatteuppgörelsen, så att den bidrar till att personer med mindre än 100 000 kr. i årsinkomst kan höja sina reallöner. Regeringen lägger i dag fram en proposition vari föreslås vissa justeringar av inkomstskatten för åren 1984 och 1985. Jag ber att få hänvisa till innehållet i propositionen.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret på min fråga. Tyvärr är det ett negativt svar, eftersom den här propositionen, såvitt jag kan förstå av bl.a. pressuppgifter, enbart är ett alibi eller, som en del säger, kosmetika för att få genomföra den orättvisa skattereformen. Det är i så fall otroligt att ens.k. arbetarregering kan driva en så djupt orättvis skatteoch inkomstpolitik. Vi skall komma ihåg att vinstuppgången inom tillverkningsindustrin från 1981 till i år är ungefär 232 90. Från januari 1980 till september i år har värdet på börsaktierna stigit med 321 96. Tittar vi på kapitalinkomsterna från 1980-1982 finner vi att de har stigit med över 100 96, medan timlönen för en vanlig industriarbetare under samma period har sjunkit med 7 96. Det är alltså en djupt orättfärdig fördelningspolitik som tydligen skall bestå. Skatteuppgörelsen, som jag förstår den, för finansministern redovisar ju inte nu detaljerna i den, förstärker dessa orättvisor. Om en industriarbetare med 80 000 kr. i årslön jämförs med en person som har 120 000 kr. i årslön, står det klart att den som har 120 000 kr. får dubbelt så mycket i skattesänkning som industriarbetaren. Den som har 160 000 kr. i inkomst får fyra gånger så mycket i skattesänkning som en vanlig industriarbetare. Detta sker efter sju års reallönesänkningar. Då har en rad fackföreningar i samband med avtalsbehandlingen krävt reallöneförbättringar främst med hänsyn till arbetarnas levnadsvillkor, som nödvändiggör bättre löner, men även med tanke på den orättvisa fördelningspolitik som har försatt arbetarna i den här situationen. Kraven från avtalskonferenserna i Norrbotten, i Dalarna, Borlänge och till viss del i Västmanland har gällt att man skall riva upp orättvisorna i skatteuppgörelsen. Om inte det sker, tycker man att 20 96 i löneökning för metallarbetarna är riktigt. Dessa krav framförs till regeringen. Finansministern går ju inte i detalj in på detta, och min fråga är: Tänker regeringen bidra till en reallöneförbättring för dem som har under 100 000 kr. i årsinkomst? Innebär skatteuppgörelsen att man fördelar bördorna rättvist, vilket finansministern säger är regeringens syfte? Anser finansministern att han svarat positivt på min fråga? Man kan också som metallarbetarna säga så här: Nu har vi inte bara arbetsgivarna och till viss del höga tjänstemän emot oss, utan nu har vi också fått regeringen emot oss när det gäller en rättvis fördelningspolitik. Nog borde väl en finansminister i en s.k. arbetarregering vara bekymrad, när läget är sådant ute bland de arbetande.